Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till en korrigering av arvoden till normalnivå för ordförande och ledamöter i SBAB:s styrelse. Bakgrunden till frågan är det extra arvode som utgår till styrelsen i SBAB med anledning av de särskilda arbetsinsatser som föranleds av försäljningsarbetet. Den globala finansiella krisen har pågått i drygt ett och ett halvt år. Hur länge oron på de finansiella marknaderna kommer att fortsätta är svårt att bedöma, och regeringen analyserar marknadsläget fortlöpande. Trots turbulensen har regeringen framgångsrikt genomfört försäljningar av bland annat Vasakronan och Vin & Sprit. Regeringens planer på att sälja SBAB ligger fast. Regeringen avser att genomföra en försäljning vid den tidpunkt då det utifrån en samlad bedömning bedöms ge det mest affärsmässiga utfallet. I nuläget är dock en försäljning inte aktuell. Det är viktigt att understryka att staten uppträder ansvarsfullt både som ägare och som säljare av företag. Det visar också de försäljningar som hittills har genomförts och som har föregåtts av ett mycket noggrant arbete av såväl styrelse, ledning och rådgivare som av de anställda i företagen. Det har gjort att försäljningarna trots utmanande marknadsförutsättningar kunnat genomföras med gott resultat såväl för de enskilda företagen som för det svenska folkhushållet. Det extra arvode som utgår till styrelseledamöterna i SBAB, och som även utgått till ledamöterna i Vasakronan och Vin & Sprit, föranleds av de extra arbetsinsatser som utförs i de helägda statliga företag som regeringen sökt och fått riksdagens mandat att sälja. Det handlar om ett ökat internt arbete i samband med att styrelsen aktivt involveras i förberedelsefasen och sedermera i den aktiva försäljningsprocessen. Förberedelsefasen pågår intill dess att en aktiv försäljningsprocess inleds eller försäljningen av något skäl avbryts. Som jag inledningsvis sade ligger regeringens planer rörande SBAB fast. Även det mandat från riksdagen på vilket försäljningsprocessen vilar står fast. Mot den bakgrunden har jag ingen avsikt att ta initiativ till att ändra på arvoderingen för ledamöterna i SBAB:s styrelse.
Herr talman! Jag tackar Mats Odell för svaret. På två år har ordföranden och övriga ledamöter i SBAB:s styrelse fått ett fördubblat arvode i enlighet med regeringens direktiv. Det var en av de första åtgärderna som den här regeringen vidtog. Motivet för detta är enligt regeringen den extra arbetsinsats som en ägarförändring kan innebära för styrelsen. Jag ska då tillägga att arbetstagarrepresentanterna i SBAB inte har något arvode alls, medan statens representant, tjänstemannen från Näringsdepartementet, har detta dubbla arvode. Vid en interpellationsdebatt den 20 april 2007 uttryckte statsrådet Mats Odell att en höjning av arvodena inte är en nivåhöjning utan ett engångsarvode under den transaktionsprocess som nu pågår. Av den interpellationsdebatten kunde man förstå att detta snart skulle vara avklarat. Den 16 december presenterade finansminister Anders Borg regeringens senaste prognos för svensk ekonomi. Av uppgifterna framgår det att regeringen inte räknar med att sälja detta bolag under 2009. Det går inte att tolka uppgifterna på något annat sätt. Därför blir det märkligt att regeringen står fast vid att denna fördubbling av arvodena ska kvarstå. Jag måste då ställa följande fråga till statsrådet. Om det nu handlar om ett ökat internt arbete i samband med att styrelsen aktivt involveras i förberedelsefasen och sedermera den aktiva försäljningsprocessen, hur kommer det sig då att arbetstagarrepresentanterna som sitter i denna styrelse inte har detta arvode? Förberedelsefasen pågår till dess att en aktiv försäljningsprocess inleds. Då blir min fråga: Hur lång kan en förberedelsefas vara? Två år kan den uppenbarligen vara. Kan den vara tre år? Kan den vara fyra år? Kan den vara fem år? Jag skulle gärna vilja veta det. Jag vill också tillägga att frågan om arvoden för tjänstemän som sitter i de statliga bolagens styrelser har varit uppe för diskussion tidigare. För nästan fyra och ett halvt år sedan sade Maud Olofsson till Dagens Industri: Det här är helt fel. Tjänstemännen har redan fått betalt för att utföra arbetet. Därför finns det ingen vettig orsak till att betala ut dessa jättearvoden. Sedan dess har man från regeringens sida svarat att man ska se över löner, arvoden, bonusar, riktlinjer och så vidare i statliga bolag. Men fortfarande har vi inte sett någon förändring i dessa frågor. Regeringen vidhåller att det ska vara dubbla arvoden i ett bolag som man uppenbarligen inte ska sälja under 2009. Man vidhåller att de fackliga representanterna inte ska ha något arvode. Man vidhåller alltså att tjänstemännen ska ha detta dubbla arvode som en tidigare representant för ett borgerligt parti, som nu befinner sig i regeringsställning, har kritiserat starkt. Min fråga till statsrådet blir: Finns det inga som helst avsikter att faktiskt förändra dessa arvoden i SBAB?
Herr talman! Jag ska börja med frågan om arbetstagarrepresentanterna. Det är en ordning som har gällt under mycket lång tid. Eva-Lena Janssons parti har haft tolv år på sig i regeringsställning nu senast att ändra på den principen. Några sådana initiativ har, såvitt jag vet, inte tagits. Vad Maud Olofsson har sagt i olika sammanhang är någonting som Eva-Lena Jansson nog får tala med henne om. Jag kan inte bedöma eller recensera det. Däremot tycker jag att det är viktigt att titta på vad som faktiskt har skett. Hur har styrelsearbetet sett ut? Jag har tittat lite grann på hur det har varit. Under 2004 hade styrelsen åtta möten. Under 2005 hade man sju möten. Under 2006 hade man elva möten, och då hade denna process kommit i gång. Under 2007 hade man elva möten. Men under förra året hade man 16 möten. Man hade alltså i stort sett dubbelt så många möten som man normalt har. Jag tycker att det är någonting som reflekterar att det var rimligt att genomföra den fördubbling som har skett.

Herr talman! Statsministern har tidigare sagt att det inte har så stor betydelse vem som svarar på dessa interpellationer eftersom man talar samfällt för regeringen. Det måste därför vara av intresse var man står i denna fråga om arvoden. Arbetstagarrepresentanten i SBAB har inget arvode alls. Det är helt tydligt. Men vad den nuvarande regeringen gjorde 2007 när den kom till makten var att sänka ersättningarna för arbetstagarrepresentanterna i ett antal bolag. Men med den argumentation som framförs här borde det vara tydligt att denna regering tycker att alla i styrelserna faktiskt ska ha detta arvode och att det dessutom ska fördubblas. Då får man faktiskt svara på varför man inte tycker att de arbetstagarrepresentanter som enligt Mats Odell har deltagit i 16 möten under 2008 inte har haft en fördubblad arbetsinsats. Fortfarande tycker jag inte att man kan tala om varför man tycker att det är viktigt att styrelseledamöterna ska ha dessa fördubblade arvoden om regeringen har gjort bedömningen att man inte ska sälja bolaget under 2009. Jag har inte fått svar på hur länge en förberedelsefas kan pågå. Förberedelsefasen kan inte ta hur lång tid som helst. År 2006 hade styrelsen i SBAB elva sammanträden. Även 2007 hade man det. Vi lämnade över makten i oktober 2006. Såvitt jag vet var detta inte den första frågan som man hade mandat att börja arbeta med. Det har inte varit någon skillnad i arbetsbelastningen för SBAB:s styrelse under 2006 och 2007. Därmed kan man säga att det kanske inte var av intresse att fördubbla arvodena. Men 2008 har det varit det. Kan man då garantera att det ska vara extra många möten 2009 också när man ändå inte har för avsikt att sälja bolaget? Det måste man kunna svara på. Sedan är det viktigt att få veta hur man ser på frågan eftersom den nuvarande regeringens representant från Näringsdepartementet har uttalat att man skulle se över arvodena - det sade man också 2007 - för att se vad man skulle göra åt detta. Det har man lovat att återkomma med. Det är regeringens representant som har uttalat sig om detta, och allt som regeringen uttalar sig om står regeringen, såvitt jag har förstått, samfällt bakom. Det är därför viktigt att Mats Odell klargör vem i regeringen som jag ska lyssna på och vem det är som talar för regeringen i denna fråga.

Herr talman! Jag tänker göra bara detta inlägg. Mats Odell, kan ni inte sluta med det infantila: Ni hade tolv år på er. Vi har hört det några gånger nu, att vi hade tolv år på oss. Vi hade faktiskt en annan uppfattning om just dessa ledamöter som var från departementen. Vi tyckte att alla ledamöter skulle ha samma arvode oavsett var de kom ifrån. Det var vårt ingångsläge i just denna fråga, vill jag erinra om. Det kan finnas anledning att se över detta. Det kan jag villigt hålla med om. Men vi hade en klart uttalad uppfattning när vi var i regeringsställning. Detta blir en ganska tråkig debatt om ni ska säga: Ni hade tolv år på er. Men konstatera då, Mats Odell, att vi under tolv år har haft den mest inkompetenta och mest korkade regering som någonsin har funnits på hela detta jordklot. Men varför försöker man då inte att rätta till detta, i synnerhet när man säger att man till och med är överens med oss om att man kanske borde rätta till detta? Men man har fortfarande inte gjort det under dessa två och ett halvt åren. Men förslagen kommer inte från den här regeringen. Tvärtom talar man bara om att man eventuellt kommer att göra någonting och att den socialdemokratiska regeringen under sina tolv år har varit den sämsta regeringen som någonsin har funnits. Men det håller inte som regeringspolitik. Man måste ha lite egna förslag, och det har man inte, i synnerhet inte när det gäller svaret på denna interpellation. Jag tänker inte göra några fler inlägg.
Herr talman! Jag beklagar att Börje Vestlund inte vill ha fler inlägg, för det är väldigt spännande och trevligt och utmanande att debattera med Börje Vestlund. Jag tycker också att det är väldigt intressant att det nu har gått två och ett halvt år, och nu vill Börje Vestlund inte längre höra att man regerade i tolv år. Men jag kan berätta för Börje Vestlund att vi i tolv år fick stå ut med att i stort sett varje anförande började med "det moras vi fick ta över". Vi får vänja oss vid den delen av politiken. Politik är ett spännande hantverk, och det här är ett exempel på det. Jag har gett ett svar. Jag ser ingen anledning att nu ändra på det här systemet. Det svaret står fast. Sedan gällde det vad Maud Olofsson sade 2004. Det kan mycket väl vara så att hon då sade så, men hon var då inte näringsminister, och vi samordnade inte olika allianspartiers företrädares uttalanden på den tiden. Det gör vi inte till fullo nu heller, men jag har svårt att ta ansvar för vad olika allianskamrater sade i början av 2000-talet. Vad jag tycker är intressant är då kanske att titta lite grann på de arvoden som är i de statliga bolagen. Eva-Lena Jansson vill inte sälja statliga bolag, men om de ska säljas ska det vara korta förberedelsetider, förstod jag. Det är då framför allt för att spara kostnader för styrelsearvoden, antar jag. Vi har en annan uppfattning. Vi tror att man måste förbereda sig väldigt noggrant, och man måste se till att man har ledamöter som är motiverade för detta. I dag får ledamöterna i SBAB:s styrelse 87 000 kronor om året, och ordföranden får 174 000 kronor. Det här extra arvodet ger lika mycket till. Det här styrelsearvodet är knutet till det ansvar och den arbetsinsats som det här uppdraget kräver. SBAB har haft stora utmaningar och har stora utmaningar också framöver. Jag vill också påpeka att när vi jämför arvodesnivåerna mellan statliga företag och exempelvis motsvarande företag som finns på börsen visar det sig att en ledamot i ett statligt företag i genomsnitt har 43 procent av ett motsvarande arvode i ett börsföretag. Nej, jag tycker alltså inte att det här är en anmärkningsvärt hög nivå, inte ens med det extra arvodet, om man jämför med vad man får om man gör motsvarande insats i ett bolag på den privata marknaden.
Herr talman! Man kan jämföra äpplen och päron och säga att de ser olika ut, men nu håller vi oss till de statliga bolagen. Det är där vi är ansvariga. Har man synpunkter på de privata bolagen får man gå på deras bolagsstämmor. När jag citerade Maud Olofsson talade jag också om att hon hade uttryckt även under 2007 att hon hade ärvt den här frågan av Socialdemokraterna. Hon sade: Jag går igenom alla de här regelverken om vd:arnas löner, styrelsearvoden, ägandedirektiv, hur vi ska sköta och återrapportera till de här bolagen, och vi har bara suttit ett år. Nu har ni suttit i två år. Det är lite för länge, tycker jag. Men det är svenska folket som ska avgöra det. Man pratar om att man ska förbereda sig noggrant. Ja, men då kanske ni inte skulle ha sålt något av de bolag som ni sålde under föregående år, om man nu säger att man ska förbereda sig noggrant. Mats Odell! Du svarar inte på frågan, men jag tycker att det framgick av Anders Borgs redovisning att man inte ska sälja SBAB under 2009. Därmed pågår det ingen förberedelsefas under 2009. I så fall måste du tala om att ni ska sälja SBAB under 2009, och det har jag inte hört någonting om. Du har fortfarande inte heller svarat på frågan: Tycker du att det är rimligt att de arbetstagarrepresentanter som sitter i samma styrelse och deltar i exakt lika många möten inte har det här arvodet? För den här regeringen företräder en åsikt att det är extra jobbigt att sitta i de här styrelserna vid de tillfällena. Jag har framfört i den här talarstolen tidigare att jag inte tycker att det är lämpligt att man har dubbla arvoden för att de här bolagen ska säljas. Jag tycker att det är orimligt. Sedan kan man diskutera nivåerna på de olika bolagen. Det kan vi ta vid en annan interpellationsdebatt, men nu diskuterar vi de dubbla arvodena för SBAB, som inte ska säljas under 2009, enligt Anders Borg.
Herr talman! Regeringens planer på att sälja SBAB ligger fast. Vi tror nämligen att det här företaget har bättre förutsättningar att utvecklas i privata händer än i statens händer. Jag vet inte hur Eva-Lena Jansson ser på det här, om det är en prioriterad uppgift för staten att driva bankverksamhet. Vi har ju också ett ägande, 19,9 procent, i en annan stor bank. Och Riksgälden förvaltar en bank som var i behov av att få ett så kallat likviditetsstöd av Riksbanken för att det är en systemviktig bank. Det är en tillfällig åtgärd som en del av hanteringen av den finansiella kris som vi nu befinner oss i. Men våra planer på att sälja SBAB ligger fast. Och vi tänker genomföra en försäljning vid den tidpunkt då det utifrån en samlad bedömning, när vi har bedömt alla tänkbara faktorer, ger det mest affärsmässiga utfallet. Men jag upprepar: I nuläget är en försäljning inte aktuell, och jag har inga planer på att ta några initiativ till att ändra på arvoderingen av styrelsen.